Herr talman! Det var ett viktigt påpekande som herr Norrby i 101 Gunnarskog nu gjorde. Han sade att GDG har aviserat nedläggningar. I den enkla frågan till mig står att GDG har varslat om nedläggningar. Det är två vitt skilda ting. Har man varslat, så är det allvar. Då har man meddelat personalen uppsägning eller liknande. Nu har herr Norrby själv rättat till sin felaktiga skrivning i den enkla frågan och talar nu om att GDG har aviserat. Det är alltså inget varsel, och då är det svar som jag nyss lämnat helt entydigt. Jag kan inte lämna några kommentarer till en aviserad nedläggning. Det måste först komma ett varsel, där företaget talar om att man har för avsikt att lägga ner busslinjer. Indirekt beskyllde sedan herr Norrby mig för passivitet i dessa frågor och menade att jag skulle ha tagit ett initiativ mycket snabbt. Då vill jag tala om, vilket herr Norrby kanske inte vet, att såväl staten som kommunerna sedan länge är engagerade i åtgärder för att stödja olönsam busstrafik bl.a. genom bidragsgivning. För närvarande pågår en bred översyn i flera statliga utredningar i syfte att förbättra stödåtgärderna och få fram riktlinjer för ett främjande av den kollektiva trafiken. På frågan vad som skall hända med bussbidraget vill jag svara att det får herr Norrby veta i statsverkspropositionen, som läggs fram på nyåret. Även kommunal aktivitet pågår. Bl. a. har Svenska kommunförbundet i cirkulärskrivelse i våras uppmanat kommunerna att upprätta kommunala trafikförsörjningsplaner, och regeringen har beslutat om en landsomfattande regional trafikplanering i länsstyrelsernas regi. Detta samlade grepp innebär dock inte att vi inte med största uppmärksamhet följer den aktuella utvecklingen inom skilda sektioner och där gör insatser om sådana är särskilt påkallade. Som exempel på det vill jag nämna att regeringen vid bedömningen av behovet av extra skatteutjämningsbidrag för år 1972 genom beslut denna höst har beviljat 23 kommuner 375 000 kronor för s.k. lokal trafikservice. Jag säger detta som svar på vad herr Norrby i Gunnarskog sade om att kommunerna själva får bekosta den servicen. Herr Norrby kunde kanske då också ha nämnt det särskilda, statliga skatteutjämningsbidraget. Jag vill också nämna att inom det område där GDG svarar för stamtrafiken har i form av extra bidrag för 1972 års lokaltrafikservice utgått följande belopp: Brålanda 6 000, Mellerud 10 000, Dalsed 15 000, Bengtsfors 5 000, Sunne 8000, Eda kommun 15 000 och Malungs kommun 20 000 kronor. Om man alltså säger att kommunerna gör insatser i detta fall, så menar jag att det kan vara riktigt att också nämna vad staten gör för att hålla denna trafik i gång.
Herr talman! Jag vill bara helt kort erinra om ett gammalt ordspråk som säger att den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Det här svaret har vi ju i dag väntat ganska länge på beroende på den långa debatt om EEC som kommit emellan. Jag får tydligen fortsätta att vänta. Som kommunikationsministern säger här, kommer något svar gällande statsbidraget inte att ges förrän i statsverkspropositionen. Låt mig då bara uttrycka förhoppningen att där ändå skall ges svaret att det kommer att bli en höjning av statsbidraget. Jag hoppas på det. Jag vill inte här säga att jag i mitt förra inlägg tyckte att kommunikationsministern var passiv. Det svar som han har lämnat tycker jag dock inte ger vid handen att han tagit vidare hårt på den här frågan. Jag hade väntat mig litet mera så att säga engagemang i det hela och inte bara ett enkelt konstaterande att han inte kunde göra några kommentarer till frågan. Jag tycker dock efter vad jag har hört här att statsrådet ändock är beredd att i fortsättningen, förmodar jag, följa frågan och om det är behövligt göra de insatser som jag med min fråga har berört.

Herr talman! I detta betänkande från skatteutskottet behandlas dels en framställning från riksdagens ombudsmän, dels en motion av fru Anér m.fl. Frågan gäller om man kan få säkrare och bättre regler för sekretessen vid folkoch bostadsräkning. Människor var och är fortfarande oroliga för att uppgifter från den senaste folkoch bostadsräkningen kan ha sipprat ut och kommit till obehörigas kännedom. Huruvida det funnits grund för detta håller på att undersökas, och vi får väl så 3 småningom besked på den punkten. Utskottet har uppmärksammat saken, och dess betänkande andas oro för att sådana här uppgifter skall komma ut. Man får väl också säga att utskottet i anledning av både motionen och skrivelsen från ombudsmännen kommit till den uppfattningen att man bör söka få sådana regler till stånd i framtiden att folk kan känna sig trygga. Den oro som människor känt i detta sammanhang är inte enbart en svensk företeelse. Man har känt samma oro ute i Europa då uppgifter infordrats till folkoch bostadsräkningar. Dataåldern har skapat helt nya problem. Uppgifter som tidigare var sekretessbelagda och följaktligen svåra att komma åt för obehöriga har ju kommit att bli så att säga var mans egendom. Det tarvas därför att man bevakar detta problem mycket noga så att folk kan känna trygghet i fråga om sådana uppgifter som de själva bedömer vara en enskild angelägenhet. Nu väntas en rapport från den senaste folkoch bostadsräkningen, och med de erfarenheter man därigenom får bör det bli möjligt att åstadkomma ett mera tillfredsställande förfarande nästa gång. I den delen är utskottet helt enigt. Vi vill ha en bättre ordning, och vi vet att det finns fog för den oro som människor har känt. I motionen begär man emellertid något som utskottsmajoriteten däremot inte gått med på, nämligen att en rådgivande grupp med parlamentarisk förankring skall knytas till nästa folkoch bostadsräkning. Motionärerna vill att man genom en sådan grupp skall få insyn i denna verksamhet och kunna lägga fram synpunkter i god tid innan blanketter görs upp och frågorna ställs samt över huvud taget se över hela förfarandet. Utskottsmajoriteten ställer sig inte direkt avvisande till tanken men avslår motionen i denna del med hänvisning till att frågan är för tidigt väckt. Det förvånar oss reservanter en hel del, särskilt som statistiska centralbyrån i sina petita för 1972/73, alltså nästa budgetår, begär anslag för utredningsarbete innan nästa folkoch bostadsräkning igångsätts. Byrån ligger med andra ord redan i startgroparna för att förbereda något som utskottet anser ligger så långt borta att man nu inte behöver titta på det. Är det så att den ansvariga myndigheten anser att förberedelserna för nästa folkoch bostadsräkning bör sättas i gång redan nästa år, kan vi reservanter inte finna någon som helst anledning att skjuta upp ett beslut om en sådan parlamentarisk grupp som har begärts i motionen. Det gäller nu inte att välja ledamöter till nämnden utan att riksdagen som sin mening skall ge till känna att sådan nämnd skall knytas till nästa folkoch bostadsräkning. Jag tror att det skulle kännas betryggande för människorna att veta att det finns en nämnd, som har möjlighet att framföra synpunkter på denna fråga. Det blir då inte enbart ämbetsverken som medverkar vid uppgörandet av frågeformulären och intagandet av uppgifterna utan en granskning skall i förväg ske genom parlamentariker. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid utskottets betänkande.

Herr talman! Det ärende som vi nu behandlar har, som herr Larsson i Umeå redan sagt, i den allmänna debatten väckt rätt stor uppmärksamhet. Kritiska synpunkter har framförts emot en del av den senaste folkoch bostadsräkningens utformning. I den del av skatteutskottets betänkande som behandlar skrivelsen från riksdagens ombudsmän framkommer också viss betänksamhet inför framför allt de knapphändiga föreskrifter som uppgiftslämnandet omgärdats med. Emellertid redovisar utskottet också att en översyn av frågan nu sker i två olika utredningar. Samtidigt pågår en prövning av erfarenheterna från den senaste folkoch bostadsräkningen genom en arbetsgrupp inom statistiska centralbyrån. Utskottet anser det inte påkallat att i detta läge förorda någon speciell åtgärd. Det måste vara riktigt att avvakta resultatet av utredningarna och av nämnda arbetsgrupps utvärdering av erfarenheterna från 1970 års räkning. Reservanterna har nära nog fullständigt anslutit sig till utskottets uppfattning när det gäller första delen av den motion som väckts i frågan. Av det som anförs i reservationen är det egentligen endast orden ”kommer att offentliggöras” som inte återfinns i utskottets skrivning. Innehållet i reservationen torde dock väl täckas av den sista meningen före utskottets hemställan på s. 6 i betänkandet. Det heter där: ”Enligt utskottets mening bör resultatet av arbetet såväl inom statistiska centralbyrån som inom övriga nu pågående utredningar i frågan avvaktas innan ställning tas till detta spörsmål.” Det förhållandet att resultatet av detta arbete skall avvaktas bör väl också innebära att det kommer att bli föremål för offentlig prövning. I motionens andra punkt föreligger den verkliga skillnaden mellan utskottet och reservanterna. I reservationen yrkas att riksdagen nu skulle förorda att en rådgivande grupp med parlamentarisk sammansättning knyts till nästa folkoch bostadsräkning. Reservanterna har motiverat detta yrkande med en kort hänvisning till motionen. Utskottet hävdar emellertid att det är för tidigt att redan nu ta ställning till denna fråga och att vi, som vi brukar göra i riksdagen, bör avvakta pågående utredningsarbete. Herr talman! Med denna korta motivering ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I det här betänkandet från skatteutskottet behandlas en fråga som har varit uppe ett antal gånger tidigare i riksdagen. Det gäller realisationsvinstbeskattningen och möjligheten att i vissa fall få uppskov med skatten. Det är inte fråga om någon skattelindring. Vad det gäller är att en person, som tvingas att flytta från ort och därvid avhänder sig sin bostad och skaffar sig en likartad bostad på den nya bostadsorten, skall kunna få uppskov med beskattningen av den realisationsvinst som faller på den ursprungliga fastigheten, tills han hinner köpa en ny fastighet. Man skall sålunda kunna få en bedömning av beskattningen på vinsten först efter det att den transaktionen är genomförd. Vi har här i riksdagen diskuterat bl.a. frågan om utflyttning av de statliga verken. Vi vet dessutom att näringslivet flyttar sina anläggningar och verksamheter, varjämte det sker rationaliseringar m.m. som leder till att människorna måste flytta. I och med att man flyttar ut en verksamhet, om den är statlig eller om den är privat är fullständigt egalt, vill folk som arbetar i respektive företag få en likartad bostad på den nya bosättningsorten. Har man en villa eller mindre fastighet vill man kanske ha samma bostadsform på den nya orten. Det är då man får problem. De säljer sin gamla villa och skaffar sig en ny, och på så sätt kan de få en vinst som egentligen bara är på papperet och som i verkligheten alltså inte finns. Genom denna beskattning hindrar man rörligheten vid flyttning av företag och verksamheter, om alltså själva flyttningen för dem som drabbas blir en ekonomisk belastning, ty det är något som folk tar hänsyn till. Det är ingen verklig vinst som vederbörande gör. Man avhänder sig en fastighet och köper en likadan för exakt samma pengar, men man kan ändå få betala skatt enligt nu gällande regler. Att med en gång köpa en fastighet på den nya bostadsorten är inte alltid så lätt, och därför vill vi ge möjlighet till uppskov. Det strider mot vedertagna regler att man skall betala skatt på inkomst som faktiskt inte finns. Här är det ju egentligen bara fråga om ett rent byte av fastighet. Dessutom har man en prövning av hur denna transaktion skett, men ändå tar man bara fiskaliskt ut pengar av människor för en inkomst som de aldrig haft. Vi begär här ett uppskov med beskattningen. Om vederbörande inte skaffar sig en ersättningsfastighet, skall realisationsvinsten naturligtvis beskattas i vanlig ordning. Men man bör kunna ge vederbörande andrum för att skaffa sig en ny bostad, och man bör inte orättvist skattebelägga en vinst som uppkommit i de fall då ersättningsbostad ordnas Det kan över huvud taget inte bli tal om någon skatteflykt, då alla sådana här uppskovsfrågor skall behandlas och prövas av skattemyndigheterna. Nej, herr talman, det gäller en mycket viktigare sak, det gäller en rättvisesak, en skatterättvisa, ty man skall inte ta ut en skatt på en inkomst som aldrig funnits. Jag ber att få yrka bifall till den reservation som är fogad till skatteutskottets betänkande.

Herr talman! Det är ganska märkligt att skatteutskottets betänkande nr 64 har måst kompletteras med en reservation från de borgerliga ledamöterna i utskottet. Om vi bara går tillbaka till vårriksdagen och erinrar oss den debatt som vi hade i samband med propositionen om den statliga utlokaliseringen, kan vi konstatera att det då framfördes farhågor som gällde de berörda tjänstemännen, bl.a. flyttningstvångets konsekvenser för dem som har egnahem. Men dessa farhågor bemöttes då från regeringspartiets sida med att man skulle ta all möjlig hänsyn till vederbörandes önskemål. Ingen skulle bli lidande på en förflyttning. I samband med behandlingen av propositionen nr 135 har vi fått ett konkret exempel på hur regeringen i praktiken avsett att handla när ett realisationsvinstproblem blir aktuellt. Propositionen 135 har föranlett en motion nr 1525 av herr Magnusson i Borås m.fl. Av denna framgår att moderata samlingspartiet hävdat och hävdar att rätt till uppskov med realisationsvinstbeskattning bör föreligga när en person av sysselsättningsskäl flyttar till annan ort. Orsaken är som regel av tvångskaraktär, vare sig det gäller en av arbetsgivaren beordrad förflyttning av tjänst eller om ett helt verk eller företag flyttar till annan ort, liksom om någon mist sin anställning på grund av personalinskränkning eller företagsnedläggelse eller om annat arbete inte kan erhållas på orten. Det förekommer ju även att omflyttningar föranstaltas av AMS. Vi anser dessutom att det inte skall vara någon principiell skillnad mellan frivillig förflyttning och förflyttning av tvångskaraktär när det gäller avdrag för flyttningskostnader. Även om man nu har spårat en viss välvillighet från utskottsmajoriteten har man dock avstyrkt denna motion. Motivet har varit att spörsmålet kommer att prövas av realisationsvinstkommittén. Man säger i betänkandet att om kommittén anser rätten till uppskov motiverad kan det förutsättas att den kommer att lägga fram förslag till erforderliga undantagsbestämmelser. Vem vill åta sig att förklara att en tvångsförflyttning inte skulle motivera ett uppskov? I reservationen redovisas vad minoriteten ansåg i samband med skatteutskottets betänkande nr 64. Den som ändå är tveksam bör noggrant studera sista stycket i den föreliggande reservationen, där det heter att vi ”vill avslutningsvis erinra om att rätten till uppskov förutsätter särskild ansökan till skatterätt, som har att avgöra om villkoren för uppskov är uppfyllda. Det finns därför enligt vår mening ringa anledning anta att uppskovsrätten med den av oss förordade utvidgningen skulle kunna missbrukas.” Kanske förhållandet snarare är det att vi förhindrar ett missbruk genom att bifalla reservationen. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 64 behandlas propositionen 135, i vilken bl.a. föreslås ändrade bestämmelser om beskattningen av marköverföring vid fastighetsreglering. Vidare föreslås ändrade bestämmelser om uppskov med realisationsvinstbeskattningen i vissa fall. Förslaget innebär bl.a. att möjlighet ges att erhålla sådant uppskov även i det fall då ersättningsfastighet har anskaffats före den realisationsvinstgrundande avyttringen. Den sistnämnda frågan har behandlats tidigare i riksdagen, och det är med tillfredsställelse som jag tillstyrker den föreslagna ändringen. Genom den utvidgning av begreppet ersättningsfastighet som föreslås i propositionen och genom den extra besvärsrätt som föreslås kommer denna fråga enligt min uppfattning att lösas fullt tillfredsställande. Det var särskilt i samband med beslutet om att förlägga en ny flygplats till Sturup som problemet om ersättningsfastighet aktualiserades. Ett stort antal fastighetsägare blev tvingade att sälja sina fastigheter. De uppmanades bl.a. av myndigheterna att snarast köpa en annan fastighet, en s.k. ersättningsfastighet. För en del lyckades detta nästan omedelbart — ja, redan innan försäljningen av innehavd fastighet var avslutad. Först en tid därefter upptäcktes att lagtextens utformning var sådan att ersättningsfastigheten fick anskaffas först efter det att tvångsförsäljning av tidigare innehavd fastighet hade ägt rum. I och med att uppskovsregeln inte fick tillämpas ställdes berörda fastighetsägare i ett mycket bekymmersamt läge. Genom den nu föreslagna ändringen och den extra besvärsrätten, som innebär att man kan gå tillbaka ända till lagens tillkomst, finns möjlighet för alla som drabbas av dessa bestämmelser att nu få rättelse. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan under punkten A. Under punkten B behandlas frågan om tillämpning av uppskovsregeln också vid försäljning av eneller tvåfamiljsfastigheter som är föranledda av säljarens flyttning från en ort till annan i samband med arbetsbyte. Frågan har ventilerats här i dag, och den har också diskuterats tidigare i riksdagen. Jag skall därför inte upprepa några argument utan yrkar bara bifall till den under punkten B avgivna reservationen.

Herr talman! Som tidigare har sagts behandlades denna fråga i mars månad, och riksdagen avslog då ett liknande yrkande i sak. Den här gången ställer reservanterna ett yrkande i en ren lagtext. Med hänsyn till att vi alltså har debatterat frågan tidigare i år skall jag inte ta upp en diskussion i sak utan hänvisar endast till att en realisationsvinstutredning pågår. Den kommitté som utreder realisationsvinstbeskattningen har meddelat utskottet att den kommer att ta upp den här frågan till prövning. När det föreligger ett sådant faktum brukar ju inte riksdagen fatta beslut och föregripa en utredning. Men det finns en annan sak också som talar härför. Man framställer ett yrkande om ändring i en lagtext, och ledamöterna av riksdagen kan omöjligen överblicka vad den skulle få för konsekvenser. Dessa två omständigheter borde ändå, tycker jag, ha lugnat oppositionens företrädare i utskottet. Det föreligger ju en utredning. Om man hade nöjt sig med ett särskilt yttrande kunde jag ha förstått det, men att under dessa förhållanden framställa ett yrkande om ändring i lagtext finner jag ganska orimligt. Vi har ju skrivit välvilligt i utskottet. Vi har inte uttalat oss om hur man skall förfara i den här kommittén, men vi förutsätter alltså att den kommer att behandla frågan. Herr talman! Jag nöjer mig med det här och tar inte upp någon längre diskussion, eftersom jag inte anser det nödvändigt när vi har diskuterat frågan tidigare i år. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är riktigt som herr Brandt säger att en utredning möjligtvis kan titta på den här saken. Det är också riktigt att utskottet rent allmänt är välvilligt. Men de här människorna är inte hjälpta med att man uttalar sig välvilligt, om de ändå får betala skatten. Vi har en rent orimlig bestämmelse på detta område, och det är därför vi vill ha en ändring. Dessutom ges ju den garantin att myndigheterna skall pröva varje uppskovsärende, och det är alltså ingen risk för att det kan bli någon skatteflykt. Här rör det sig bara om ett envist fasthållande vid att man skall fortsätta att ta ut en skatt som måste bedömas som rent orimlig, en skatt som icke tas ut på en förtjänst eller inkomst utan helt enkelt därför att folk måste flytta.

Herr talman! Den motion som jag och några medmotionärer har väckt har, kan man säga, behandlats i utskottet med en viss välvilja, och jag kommer inte att ställa något yrkande. Men jag tror att det finns anledning för såväl Kungl. Maj:t och riksdagen som andra instanser att pröva de principer som ligger till grund för lagstiftningen på det här området. Det är märkligt att den vapenfrisökande som — det får man utgå från — har en ärlig uppfattning och en personlig övertygelse skall utsättas för en, som jag ser det, i viss mån personligt kränkande behandling.

Människorna har ju dels en civil, dels en militär uppfattning om rättigheten att döda.

Jag finner det orimligt att någon som sitter i en nämnd och är utomstående skall kunna avgöra vad som är eller inte är en verklig personlig övertygelse. Det finns religiösa skäl, det finns politiska, etiska och andra skäl. Den som inte är religiös kan självfallet ha svårt att förstå motiven bakom det hela, men i en demokrati och ett kulturland förutsätts att hänsyn skall tas till dessa uppfattningar. Har man en personlig övertygelse är det givet att hänsyn bör tas även i detta sammanhang. Jag upprepar att vapenfrinämndens bedömning helt enkelt måste vara en orimlig uppgift. Jag förstår över huvud taget inte att någon med lätt hjärta skulle kunna ställa sig till förfogande för en sådan uppgift, för man åtar sig ju egentligen att pejla djupet hos en medmänniska på ett sätt som ingen kan. Vägrarna underkastas nästan en andlig tortyr. Man skall berätta om skolgång och intressen. Man skall beskriva sin levnadsstig — och låt vara att man kanske inte har varit med om så mycket när man är 18—19 år, men inte vill man väl gärna lämna ut allt det personliga till en sådan här nämnd eller undersökare. Man skall tala om släktingar och deras inställning till värnplikten m.m. Man skall redogöra för religiös organisationstillhörighet, för övergrepp av olika slag och tala om hur man skulle handla om hustru och barn utsattes för våldshandlingar osv. Jag ställer mig frågan: Kan det vara rimligt att samhället, när unga människor tas ut till tvångstjänstgöring i det militära, gör en sådan ingående analys av vederbörandes person, familj och omgivning? Jag tycker att den personliga integriteten då ställs ut till allmänt beskådande, och det skulle jag personligen aldrig kunna finna mig i. Men man kräver att ungdomarna skall klara det. Resultatet av denna undersökning skall sedan ligga till grund för bedömningen av fallet. Men hur skall en ung religiös människa kunna motivera och redogöra för alla de tankar och funderingar som ligger bakom hans religiösa övertygelse?

Och det är givet att även föräldrarna får vidkännas ekonomiska och andra påfrestningar som en följd härav. Jag hoppas verkligen att denna särlagstiftning försvinner fortast möjligt och att de människor det här rör sig om sedan behandlas på ett mer humant sätt. Vi straffas ju annars inte för att vi har olika uppfattningar. Vi får vara högermän, socialdemokrater, folkpartister, centerpartister eller kommunister. Det är helt rimligt att vi i det fallet får ha den uppfattning vi vill. Men när det gäller militärtjänsten får man inte ha någon uppfattning; vi vet vad som fordras om man över huvud taget skall bli respekterad. På den tiden människorna i stor utsträckning saknade utbildning och kunnighet var det väl förståeligt att man kunde ha sådana tänkesätt, men ju längre utbildningen fortskrider här i landet, desto mer kommer ungdomen att reagera mot detta förfarande. När dagens ungdom i sin känsligaste period får uppleva följderna av militarism och krig är det bara helt naturligt att de unga reagerar. Jag hoppas innerligt att den nämnd vi här talar om skall visa större förståelse för det rent mänskliga och att man frångår de nuvarande förhörsmetoderna, som är helt orimliga. Jag tror inte heller att vi skall ha en övervakare eller utredare som tränger in i den kanske ömtåligaste delen av en människas tankeoch känsloliv. Om man har ett militärt synsätt så borde man inte få syssla med de här tingen. Jag tycker verkligen att det vore på tiden att hela denna fråga omprövades. När nämnden behandlar ett sådant här ärende kan nämndens ledamöter komma till olika uppfattningar, och reservationer kan föreligga. Man borde då icke kunna utdöma straff eller föreläggande. Då nämndens ledamöter själva har olika uppfattningar borde nämnden godta de motiv som ligger bakom önskan att slippa undan militärtjänst. Det är också en ekonomisk fråga. Sverige har i dag kanhända de svåraste fienderna inom landet. Man har alla de militära rättigheterna när det råder krig, men i fred ställs vi utanför dem. Vi har t.ex. ingen möjlighet att beträda den mark som enskilda har rätt att bruka på ett visst sätt och avstänga huvuddelen av människorna från. Även i det sammanhanget borde man då tänka på hur denna lagstiftning verkar och utöver det rent mänskliga se till de konsekvenser som samhällsutvecklingen genom en koncentration av makten har medfört för medborgarna. Herr talman! Jag hoppas innerligt att Kungl. Maj:t och andra myndigheter skall pröva denna fråga och anlägga mera moderna och humana betraktelsesätt. Om så blir förhållandet har motionen ändå kunnat sätta i gång en undersökning och kanske också en tankemässig prövning i olika instanser.

Herr talman! De synpunkter herr Lundberg har framfört delar jag helt. I motion nr 700 har jag och några medmotionärer föreslagit att man skulle företa åtminstone den ändringen att ansökan om vapenfri tjänst inte skall behandlas av en enda utredningsman. Det är, som herr Lundberg också framhållit, en ytterst känslig sak att utreda en sökandes karaktär och innersta motiv. Vad denne kan begära är att hans ansökan blir föremål för en granskning som präglas av största möjliga objektivitet.

Även om det är den allmänna regeln — det finns dock, vilket många i vårt land kan intyga, tyvärr alltför många undantag från den regeln — kan man invända: Vems ord väger tyngst, utredningsmannens eller den sökandes? Vi kan aldrig komma ifrån att subjektiva faktorer spelar in, kanske en personligt upplevd antipati mot en viss människotyp. Detta borde balanseras av att utredningen företas av tre personer, så att man får en utslagsröst. Hur tolkas för övrigt en helt uppriktig skildring — herr Lundberg erinrade här om att den sökande måste redovisa sitt liv in i detalj? Den som har med ungdomar att göra får ganska snart uppleva groteska exempel på att ett pojkstreck kan skildras som om det vore fråga om kriminalitet. En ungdom har i ögonblickets yra t.ex. hällt blåfärg i en fontän. Det betraktas naturligtvis som förargelseväckande beteende i våra dagar då studentupptågen med rätta bedöms på samma sätt som alla andra liknande företeelser i samhället. Men när man sedan läser rapporten finner man, att detta framställs som om det vore fråga om ren kriminalitet. Då blir man ängslig. Hur tolkas den uppriktighet med vilken en ungdom skildrar sitt liv? Uppfattas den som ett tecken på förhärdelse eller något liknande? Man kan inte undgå att göra den reflexionen när man läser dessa rapporter. Dessutom tillställs den sökande inte alltid utredningsmannens yttrande. Försvarsutskottet hänvisar i sitt betänkande till denna rättighet. Men det står också på s. 2: ”Dessa åtgärder behöver dock inte vidtagas om de uppenbarligen saknar betydelse.” Vem avgör det? I varje fall inte den sökande! När en ungdom i samvetsnöd inte åberopar direkt religiösa skäl utan allmänt humanitära skäl — han är rädd för att ta de stora orden om religiös övertygelse i sin mun — bedöms det som ytligare skäl. Det borde vi i vår tid komma ifrån!

Det måste anses vara ytterst otillfredsställande. Man måste ha känslan av — det kräver ett demokratiskt samhälle — att han får göra sig hörd på nytt. Han kan ha mognat i sin övertygelse och kan framlägga nya skäl som kanske skulle anses som mera tungt vägande. Herr talman! Mot ett enhälligt utskott är inte mycket att göra — det vet vi här i riksdagen — och jag ställer därför inget yrkande. Men jag uttalar den övertygelsen att dessa frågor för växande skaror av ungdomar i vårt land är av sådan betydelse att opinionen och allmänheten inom en snar framtid kommer att framtvinga ändringar i nu rådande ordning.

Herr talman! Den första december förra året hade vi en ganska lång debatt om den fråga som nu behandlas. Med anledning härav och då de föregående talarna här har sagt det som också jag hade tänkt att säga, skall jag fatta mig ganska kort.

Jag träffade häromdagen en yngling, som var 23 år och som var mycket bekymrad över att han inte fått det slutliga beskedet. Han hade ju sina studier och förberedelser för livet att tänka på. Jag satt med i andra lagutskottet, när vi behandlade och tillstyrkte förslaget till den nya vapenfrilagen. När vi alltså övergav den gamla lagen var vi i utskottet överens om att de korsförhör som hade tillämpats skulle försvinna. Då man nu läser utredningsprotokollen, finner man att korsförhören har blivit ännu svårare. Det har blandats in mer än bibliska frågor i sammanhanget. Jag har studerat flera sådana där protokoll, och i några fall har jag fått ett intryck av att man snarare söker efter falska bevekelsegrunder än syftar till en objektiv undersökning av sökandens allvarliga personliga övertygelse. I ett annat fall förbiser man att en viss politisk inställning kan vara förenlig med en uppriktig övertygelse om det orätta i att bruka vapen. Där har vakenhet och samhällsintresse bedömts som negativ samhällskritik. Man har också talat om att vederbörande ”inte har tänkt färdigt”. Hur mycket kan man för övrigt begära av en 19-årings förmåga att redovisa och argumentera beträffande sin uppfattning i en sådan svår fråga? Borde inte utredningsmannen mera ha tagit hänsyn till den sökandes kanske intuitiva övertygelse än bristfälliga redovisning av svåra teologiska spörsmål eller samhällsproblem. Sedan förekommer flera fall, där man har konstaterat samvetsnöd men inte funnit den tillräckligt djup. Det är svårt att mäta en sådan sak som samvetsnöd. När vi förut hade denna fråga uppe, svarade försvarsministern på en interpellation som jag framställt. Han sade då det som är citerat i utskottets betänkande. ”I formuleringen allvarlig personlig övertygelse ligger ett uttryck för att det väsentliga är övertygelsen i sig själv. På vilket sätt den värnpliktige har nått fram till denna övertygelse spelar en underordnad roll.” Jag tycker att utredarna och de som söker vapenfri tjänst skulle ha detta försvarsministerns uttalande i åtanke när man diskuterar frågorna. Jag anser det angeläget att den hårdnande attityden gentemot vapenfri tjänst omprövas, så att inställningen kommer att överensstämma med lagstiftarnas intentioner. Det är en ganska utbredd uppfattning — även hos dem som skrev denna lag, tror jag — att den av utredarna inte har tillämpats så som det var tänkt. Dessa unga människor, som stöder sig på sin övertygelse, får ändå avslag, och de har inget att välja på utan måste gå i fängelse. Då står den stora frågan kvar. Lagen ger möjlighet till vapenfri tjänst åt den som har samvetsnöd, men man får avslag på sin ansökan, och så måste man gå i fängelse. Vad blir nästa steg? Jag ville bara ha framfört detta. Jag har inget yrkande.

Herr talman! Av och till har innebörden av riksdagsbeslutet 1966 angående vapenfrilagen diskuterats och krav på en utvidgning av lagens tillämpning har rests. Begreppet djup samvetsnöd har ansetts vara en konstruktion, omöjlig att tillämpa, och hård och frän kritik har riktats mot vapenfrinämnden för, som det litet tillspetsat heter, godtycke. Men det har i allmänhet varit de stora svepande linjernas kritik, och denna har accelererat när nämndens sammanställningar över behandlade och avgjorda ärenden visat en växande avslagsprocent. På senare tid har mera konkreta krav framförts på en omrevidering av lagbestämmelserna, så att en ökad andel av de sökande kan erhålla vapenfritjänst. Såsom framgår av motionen 95 och det ytterligare förtydligandet av herr Lundberg i Uppsala i dagens debatt kräver de socialdemokratiska ledamöterna från Uppsala bl.a. en översyn av vapenfrinämndens praktiska handläggning av inkomna ärenden.

Jag har, herr talman, följt verksamheten i nämnden alltsedan den tillkom den 1 oktober 1966, och jag påstår att debatten är oerhört överdriven. Vapenfrinämnden har ingen annan ambition än att ge varje sökande en korrekt behandling och se till att besluten står i överensstämmelse med 1966 års vapenfrilag. Att nämnden skulle ha något som helst intresse av att hantera ärendena på annat sätt är fullständigt gripet ur luften. Det är möjligt att vapenfrinämnden har haft en för hög ambitionsgrad. Man skall då erinra sig att uppgiften är svår. Det finns inga exakta gränser på detta område; motiveringar av de mest skilda slag flyter ihop och den sökandes slutsatser är inte alltid förståeliga eller lätta att ge den rätta lösningen på. Det blir precis som utskottet har formulerat det, en helhetsbedömning av ärendet som nämnden har att pröva, i vilken bedömning det måste ingå en godtagbar dokumentation av den sökandes djupa samvetsnöd. Just svårigheten av ärendehanteringen innebär självfallet risk för missbedömningar. Där förlitar vi oss på att vederbörande överklagar nämndens beslut hos Kungl. Maj:t, som vid skilda tillfällen givit de klagande rätt gentemot nämnden. I enstaka fall har det inträffat att nämnden medverkat till rättelse av ärenden som varit föremål för prövning i högsta instans. Det ger mig anledning att säga till herr Lundberg att vapenfrinämnden icke kan göra något annat av sin uppgift än att få besluten att stå i överensstämmelse med den gällande lagen om vapenfri tjänst. Det är vår uppgift. Ändras lagen, görs den mera liberal eller vidgas, skall också bedömningarna rättas efter lagstiftningen. Herr Lundberg anser att den personliga integriteten åsidosätts inte bara för den sökande utan också för hans familjemedlemmar och att detta är fullständigt orimligt. Det är möjligt, herr Lundberg — jag bestrider inte detta — att i enstaka utredningar kan ha förekommit händelser som inte borde ha inträffat, men kom ihåg att vapenfrinämnden har byggt upp sin praxis under några korta år. Det är klart att allt som då skett vid ärendehanteringen kanske inte varit fullständigt korrekt. Den beskrivning herr Lundberg ger av utredningarna — delvis med instämmande av fru Åsbrink — är emellertid irrelevant av det skälet att utredningsmännen numera arbetar från helt andra utgångspunkter med ledning av de erfarenheter som man gjort under årens lopp. Jag tror dessutom att det är ett misstag att framställa de ungdomar som söker vapenfri tjänst som om dessa inte hade väl reda på sig i sina önskemål därvidlag. De har väl reda på sig. Det är vanligen en elit av mycket duktiga ungdomar, som hör av sig till vapenfrinämnden. De har också möjligheter att få sina önskemål förmedlade till vapenfrinämnden som ledning för dess beslut. Det är klart att det finns andra osäkerhetsfaktorer vid bedömningen av vapenfri tjänst. På senare år har inte bara antalet ansökningar ökat kraftigt utan också antalet återkallade ansökningar och avskrivningar. Under november månad i år då nämnden avgjorde 192 ansökningar återkallade 20 personer sina ansökningar, medan summan 33 utgör både återkallade ansökningar och avskrivna ärenden. För november månad blir denna procentsats 16. Om vi gör samma jämförelse under årets tre första kvartal, blir avskrivningsprocenten nära 23. Var femte som söker vapenfri tjänst antingen återkallar sin ansökan eller får den av andra skäl avskriven. Vi bör uppmärksamma att det är en hög siffra, och det är dessutom en siffra som är ett uttryck för den osäkerhet och den många gånger ogenomtänkta mening som ungdomarna haft om lagens krav om vapenfri tjänst. Av denna siffra kan man alltså utläsa den osäkerhet och kanske än mer oklarhet som för flera sökandes del råder i deras kontakt med vapenfrinämnden. Vad som ändå skall noteras är de ökade resurser som nämnden numera har i sitt arbete. Dessa resurser har betytt en personell och administrativ förstärkning av kansliet och en vidgad rekrytering av utredare. Vi är självfallet inom nämnden helt medvetna om vilken central betydelse för ärendehanteringen tillgången på kvalificerade utredare har. Inom nämnden har utarbetats ett program med ett ökat antal sammanträden och en breddad rekrytering av utredare för att komma till rätta med balansen. Denna är som bekant i dag långt ifrån tillfredsställande. JO har också besökt nämnden och dess kansli vid några tillfällen och även berört denna fråga i sin berättelse. Nämnden har ju inte bara att klara av nya ansökningar — det rör sig om drygt 3 000 varje år — utan också att avgöra hittills icke avslutade ansökningsärenden. På denna punkt förmodar jag att det inte föreligger några motsättningar. Det är helt självklart att den som söker vapenfri tjänst har rätt att kräva och också skall erhålla en snabbare handläggning av sin ansökan. I motionen 692 har herr Johansson i Skärstad m.fl. framfört i huvudsak samma krav som förekommer i motionen 95. Herr Johansson har ju på senare år etablerat sig som en trogen kritiker av vapenfrinämndens arbete från den utgångspunkten att sökande med religiös anknytning skall ha råkat alldeles särskilt illa ut vid nämndens ärendehantering. Det är ungefär samma språk som förs ifrån de icke-religiösa grupperna. Dessa invändningar kräver en liten förklaring, nämligen den att vapenfrilagen är en ren undantagslag från den allmänna värnpliktslagens tvingande regler. Att vara religiös är inte ett tillräckligt skäl för att erhålla vapenfri tjänst, såvida inte vederbörande tillhör Jehovas vittnen. De flesta religiöst verksamma ungdomarna gör sin värnplikt. Jag menar därför att alla sökande skall behandlas efter samma bedömningsgrunder. Alla skall bedömas lika inför lagen och vid lagens praktiska tillämpning. Visst kan man plocka fram enskildheter i olika ärenden och mena att nämnden har förfarit felaktigt. Fru Åsbrink har relaterat ett fall. Jag fick av hennes redogörelse den uppfattningen att en sökande, som i ungdomlig yra hade hällt bläck i en vattenfontän, skulle ha fått detta inregistrerat till sin nackdel vid bedömningen av rätt till vapenfri tjänst. Så är, fru Åsbrink, icke förhållandet. Vi ser inom nämnden inte till enskildheter utan till helheten vid ärendebedömningen. Jag kan försäkra att i de fall, som dras upp i debatten här och som förekommer i debatten utanför riksdagen, är det inte enskildheterna som spelar någon avgörande roll vid bedömningen, utan det är helheten i den sökandes argumentation och hans sätt att lägga fram och få förmedlade sina synpunkter. Jag har därmed sagt att svårigheterna vid nämndens granskning i och för sig kan ge utrymme för högst oavsiktliga missbedömningar. Men nämnden kan inte fatta sina avgöranden enbart på grundval av en sökandes medlemskap i en religiös församling. Det kan därför ha sitt intresse att påpeka att när nämnden kritiseras från andra intresseriktningar så heter det att nämnden i sitt arbete favoriserar just den religiöst verksamma ungdomen. Vad beträffar motionen om två medborgarvittnen, som bland andra fru Åsbrink har väckt, så bör hon och hennes medmotionärer vara nöjda med det förhållandet att den sökande numera får ta del av utredarens rapport. Han har därvid möjligheter att göra sina invändningar och han får till yttermera visso i ett senare skede direkt till nämnden inkomma med sina synpunkter. Fru Åsbrink menade att det inte var tillräckligt, att i så fall två uppfattningar står emot varandra. Hon uttrycker det så: Vems åsikt kommer att ha det största inflytandet? Jag vet inte om jag lyckats övertyga fru Åsbrink, men nämnden har att väga in i precis lika hög grad de invändningar som görs från den sökande som de som kommer från utredaren. Därför har vi ansett att just tillkomsten av möjligheten för den sökande att göra sin röst hörd är av mycket stort värde för att ärendenas handläggning skall bli så korrekt som möjligt. För övrigt, herr talman, tycker jag att den dialog som förs om vapenfrinämnden och om vapenfrilagen är nyttig. Den är i växande grad saklig och seriös och av mycket stort allmänintresse.
Herr talman! När man talar om högsta objektivitet då det gäller människornas olika uppfattningar i etiska ting så vill jag bara konstatera att det finns ingen som kan säga vad det är. Herr Lindkvist talar om djup samvetsnöd. Vem kan avgöra en sådan fråga? Vapenfrinämnden har utsatts för kritik. Anledningen härtill är att vapenfrinämndens uppgift är orimlig. Den har gett sig i kast med att söka finna det väsentliga hos en människa och ge utslag efter en sådan bedömning. Jag är givetvis på det klara med att tillämpningen av lagen blir det väsentliga ty människorna är så olika. Därför är det orimligt att kanske en enda person skall göra personundersökningar beträffande låt oss säga 100 eller 200 människor under ett år och schablonmässigt pröva hur den eller den ungdomen reagerar. Nu säger herr Lindkvist att det skall vara en godtagbar dokumentation för avslag på en ansökan om vapenfri tjänst och om man inte accepterar det kan man överklaga hos Kungl. Maj:t. Men detta löser ju inte själva huvudfrågan. Det innebär bara en tidsutdräkt som blir ytterligare tyngande för den sökande — ingenting annat. Nu talas det om att ungdomen har väl reda på sig. Ja, det är tack vare utbildning, politisk och annan skolning som ungdomarna i dag reagerar när de är övertygade om att den prövning de bestås i viss mån är mycket underlig. Att många återkallar sin ansökan om vapenfri tjänst för tanken till den gamla satsen: I som här inträden, låten hoppet fara! Man kan ingenting göra. Jag menar att man, oavsett om vederbörandes ställningstagande är grundat på religiösa, politiska eller andra skäl — det må vara en anhängare av Jehovas vittnen eller någon annan — bör visa respekt för och ta hänsyn till vederbörandes inställning.
Herr talman! Herr Lindkvist säger att den sökande inte bedöms efter enskildheter utan efter helheten. Men det är ju utredningsmannens sätt att skildra enskildheter som ger helhetsbilden. Om man har bara en enda utredningsman föreligger uppenbarligen risk för att också helhetsintrycket förskjuts. Ingen sätter i fråga att vapenfrinämnden inte skulle handskas med den största omsorg med sina ärenden, men jag skulle på det förberedande stadiet vilja få till stånd en förbättrad granskning. Tre par ögon ser ändock mer än ett par, och under sådana förhållanden skulle man kunna eliminera eventuella personliga dissonanser i uppfattningen genom flera utredningsmän som befinner sig på olika våglängder. Jag tycker att herr Lindkvists framställning belägger värdet av att redan i den första utredningen låta tre personer avge ett omdöme.
Herr talman! Herr Lindkvist påstår att jag på ett alldeles särskilt sätt givit mig in i denna fråga. Jag skall bara lämna den upplysningen att jag en gång i tiden har gjort min värnplikt. Jag har emellertid den uppfattningen att det är riktigt att föra fram synpunkter från väljare vid behandlingen av frågor som berör dessa, om de ber oss att göra det. Om herr Lindkvist har en annan uppfattning, får han gärna stå för den, och han bör också tala om det för sina väljare. Jag tycker vidare att det är skada att försvarsministern inte är närvarande vid detta tillfälle. Jag tror att han har en något annan uppfattning om vad som förekommit i dessa sammanhang. När försvarsministern svarade på interpellationen den 1 december förra året tog ju herr Lindkvist strax vid och förde hela interpellationsdebatten. Då man jämförde försvarsministerns svar med de synpunkter som herr Lindkvist framförde fann man att det förelåg stor distans däremellan. Jag skulle vilja beskriva läget så att vapenfrinämndens beslut i stort sett följer utredningsmännens rekommendationer. Detta prövningsförfarande kan i viss mån liknas vid en domstol med en åklagare men utan försvarsadvokat. Resultatet av nuvarande tillämpning av vapenfrilagen blir antingen att våra fängelser börjar fyllas av ungdom — en elit, som herr Lindkvist sade — eller att de unga tvingas att deltaga i ett militärt system som. strider mot deras samvete, förnuft och religiösa eller moraliska uppfattning. Det förhållandet att så många ungdomar återkallar sin ansökan är vidare en oerhört allvarlig företeelse. Jag har hört ungdomar resonera på följande sätt: ”Jag kanske ändå klarar av vapentjänsten — jag måste fortsätta min utbildning och får väl då försöka klara vapentjänsten, även om det strider mot mitt samvete.” Vi vet att det är många som sedan inte orkar med detta utan kollapsar. Jag tycker att det är allvarligt att vägra människor som har djup samvetsnöd vapenfri tjänst. Följderna av en sådan vägran kommer igen på olika sätt.
Herr talman! Vapenfrinämnden vägrar inte ungdomar med djup samvetsnöd vapenfri tjänst. Det är dessa frågor vapenfrinämnden har till uppgift att bedöma. Jag sade i mitt anförande här att även vapenfrinämnden kan göra omedvetna misstag, eftersom uppgiften är besvärlig, men ambitionen att ge ungdomarna en korrekt behandling kan väl inte herr Johansson i Skärstad frånkänna vapenfrinämnden. Man skall nog läsa ganska illa innantill i riksdagsprotokollet om man kan finna någon distans mellan mig och försvarsministern i inställningen till vapenfrifrågorna från debatten den 1 december 1970 i dåvarande andra kammaren. Tvärtom är det en utomordentligt stor samstämmighet i våra uppfattningar om vapenfrinämndens arbete. Till fru Åsbrink vill jag säga att det naturligtvis är riktigt att enskildheterna i en utredning vävs in i det sammanlagda mönstret, men vi tar inte hänsyn till enskildheter av det innehåll som fru Åsbrink antydde i sitt anförande här i dag i riksdagen. När nämnden går över till att undersöka och ta ställning till djupet av samvetsnöden gör vi det ifrån de mera personligt lagda deklarationerna och den redovisade konfliktsituationen. Det är det som är avgörande för nämndens ställningstagande. Herr Lundberg menar att det är omöjligt att uppnå högsta objektivitet och att det är omöjligt att beskriva begreppet ”djup samvetsnöd”. Han frågar: Vem skall avgöra den frågan? Han har kommit fram till att det kan ingen göra. Uppgiften är orimlig, för att citera herr Lundberg. Jag påstår, herr talman, att uppgiften inte är orimlig, men att den är i åtskilliga ärenden besvärlig. Vi har ju att rätta oss efter den lag som beslutats av riksdagen 1966. Ändras lagen, herr Lundberg, skall vapenfrinämnden också ändra sin praxis. Det är alldeles självklart. Jag vill slutligen säga både till herr Lundberg och till herr Johansson i Skärstad att jag tog upp procentsatsen för återkallade ärenden av ett enda skäl, nämligen därför att jag hade förhoppningen att någon av herrarna skulle fråga efter orsaken till att de blivit återkallade. Jag har varit mycket noga med att ta reda på att åtskilliga av de som återkallar sina ansökningar gör det med motiveringen att de skall göra sin värnplikt, att de har tänkt om, att de inte vidhåller sin uppfattning i ansökningen utan är beredda att fullgöra sin värnplikt. Det är alltså inte så, som herr Lundberg säger, att de har resignerat under den stolta devisen ”I som här inträden, låten hoppet fara” utan det är helt enkelt så, att de har under mellantiden ändrat mening, och det skall väl i varje fall inte vapenfrinämnden lastas för.
Herr talman! Jag skall inte ta upp debatt om distansen mellan försvarsministerns och herr Lindkvists synpunkter. Det kan vi göra en annan gång. Men jag skulle vilja säga att herr Lindkvist måste ändå förstå att man ju, när man avslår en ansökan, driver ungdomar till att kanske ändra uppfattning för att kunna fortsätta sin utbildning osv., fastän de innerst inne inte har ändrat inställning. Detta kan bli ganska allvarligt, när de sedan skall göra sin militärtjänst och tvingas göra saker emot sitt samvete.
Herr talman! Herr Lindkvist säger att nämnden har en ambition att göra det som den anser vara rätt. Det har jag aldrig betvivlat, men den har en uppgift som jag anser vara orimlig. Herr Lindkvist säger här att han skall ta ställning till djupet av samvetsnöden och att det inte är orimligt att göra det men att det är besvärligt. Jag vill säga: Att kunna pejla djupet av samvetsnöden tror jag övergår även nämndens möjligheter, när man skall bedöma det genom skriftliga utredningar. Med anledning av vad herr Lindkvist yttrade om lagen vill jag säga: Att kunna fästa i lag etiska ting som det gäller att tillämpa och bedöma anser jag vara en lika orimlig uppgift, därför att här träder man in på ett område som är annorlunda. Vad beträffar orsaken till att man tar tillbaka sin ansökan skall jag inte diskutera den. Men herr Lindkvist borde väl ändå veta att man, när man är ung, kanhända i en viss situation mera av tvång än av fri vilja bestämmer sig för den väg man skall gå. Jag vill därför bara uttala den förhoppningen att man skall finna möjligheter att på detta område söka sig fram på andra vägar och att man skall respektera en fråga som gäller ställningstagandet till liv eller död. Man kan ha olika känslomässiga skäl för ställningstagandet. Jag anser dock att det finns anledning att respektera och ta hänsyn till dem oavsett om det är av religiösa, politiska eller andra orsaker som dessa unga, som befinner sig i sin mest känsliga ålder, söker vapenfri tjänst. Man skall möta ställningstagandet med allvar och respekt och man skall komma ihåg att det är oerhört farligt att tänka i schabloner på detta område.
Herr talman! Det är naturligtvis inte särskilt tillfredsställande om nämnden i sina utslag begår misstag. Jag tror att om detta inträffar, och det måste naturligtvis ha inträffat, är nämnden den första att beklaga en sådan felbedömning.

Där föreligger således en klar dokumentation av den osäkerhet som många ungdomar upplever när det gäller sin inställning till vapenfri tjänst. Jag har inte mycket mera att säga till herr Lundberg i denna fråga. Han har återkommit och menat att uppgiften är, som han ofta uttrycker det, orimlig. Jag medger att den är svår, men den skall handläggas någonstans. Någon måste ta ställning till ansökningshandlingarna, och uppgiften är inte av det slaget att det inte är möjligt att göra en avläsning av de sökandes övertygelse med hänsyn till kravet på djup samvetsnöd. Vad jag skulle vilja säga är att det inte är fråga om att hos dem som söker vapenfri tjänst skilja mellan olika grader av samvetskval och samvetsnöd, ty jag utgår ifrån att alla svenska ungdomar är avogt inställda till att en gång behöva bruka våld. Det är andra skäl vi tar hänsyn till, men den personliga konfliktsituationen, den som vi så att säga skall avläsa när det gäller att avgöra om man kan begagna våld i händelse av ett krig, det är den som går under begreppet ”djup samvetsnöd”, och det är där den svåra uppgiften för vapenfrinämnden ligger. Därför måste vi ha tillgång till mycket duktiga utredare som kan ge oss ett seriöst underlagsmaterial, som sätter oss i stånd att göra en så rättvis bedömning av ärendena som möjligt.

Herr talman! Jag vill först uttala min tillfredsställelse över att debatten i dessa svåra frågor förts i en så lugn och saklig ton.

Lagen om vapenfri tjänst antogs av 1966 års riksdag.

Det förtjänar också att nämnas att vapenfrilagstiftningen är en undantagslagstiftning, betingad av respekten för individens djupgående betänkligheter mot värnpliktstjänstgöringens yttersta konsekvenser, dvs. bruket av vapen mot annan. Det svenska militära försvaret bygger ju på allmän värnplikt. Den allmänna värnpliktens bärande idé är att försvaret utgör hela folkets angelägenhet och att försvarsbördan skall fördelas om möjligt likformigt och i övrigt rättvist. I vapenfrilagens formulering om den värnpliktiges ”allvarliga personliga övertygelse” ligger att det väsentliga är övertygelsen i sig själv. På vilket sätt den värnpliktige har nått fram till den övertygelsen spelar en underordnad roll. Övertygelsen måste vara riktad mot tvånget att bruka vapen mot annan människa. Vapenbruk skall helt stå i strid med den värnpliktiges natur, personliga läggning och karaktär i Övrigt, så att en svårartad inre konfliktsituation skulle uppkomma om han ställdes inför tvånget att bruka vapen. Med uttrycket ”djup samvetsnöd” har statsmakterna understrukit djupet av den konfliktsituation som vapenbruk skulle medföra för den värnpliktige. Riksdagens justitieombudsman Gunnar Thyresson har under år 1971 inspekterat vapenfrinämnden. Med anledning av den inspektionen har JO i skrivelse till Kungl. Maj:t den 16 november i år redovisat vissa synpunkter och förslag rörande vapenfrinämndens verksamhet. I skrivelsen framhåller JO att han har ”bibringats den uppfattningen att nämnden vinnlagt sig om stor noggrannhet vid prövning av ansökningarna”. Jag hoppas att herr Lundberg, herr Johansson i Skärstad och fru Åsbrink tar del av JO:s yttrande om vapenfrinämndens verksamhet. Ett enigt utskott har också funnit att vapenfrinämnden efter bästa förmåga prövar ansökningarna om vapenfri tjänst i enlighet med vapenfrilagen. Det främsta underlaget för vapenfrinämndens bedömning utgörs av redogörelser från särskilda utredningsmän. För det utredningsarbetet finns det för närvarande tolv på olika platser i landet bosatta heltidsanställda utredare och omkring 200 personer som förklarat sig villiga att utföra personutredningar på fritid. De flesta utredningarna görs också på fritid. Enligt 5 § i vapenfrikungörelsen skall vapenfrinämnden göra den utredning om sökandens personliga förhållanden och övriga omständigheter som behövs för att pröva hans ansökan. Nämnden äger kalla sökande och annan att höras muntligen inför nämnden. Nämnden äger att förordna särskild utredningsman att biträda vid utredningen, och utredningsmannen äger att kalla sökande och annan för samtal. Det ligger alltså i nämndens bedömning vilken utredning som behövs. Av praktiska skäl förordnas regelmässigt en särskild utredare. Denne är alltså nämndens medel att få tillräcklig utredning i ärendet. Utredningsmannen kallar sökanden till samtal och tar även kontakt med andra personer, om det behövs. Utredaren sammanfattar i ett utlåtande vad som förekommit under utredningen. Detta innehåller således en redogörelse för samtalen med sökanden och eventuella andra personer som hörts i ärendet. När utredningen kommit så långt att utredaren skrivit färdig sin redogörelse för samtalet med sökanden skickar han ett exemplar av samtalsredogörelsen till sökanden för att denne skall få tillfälle att granska den och göra eventuella korrigeringar eller tillrättalägganden. Utredaren har således möjlighet att beakta sådana synpunkter från sökanden innan han gör sitt utlåtande klart. När så utlåtandet är helt färdigt skickas det in till nämnden, och då bifogas även eventuella synpunkter på samtalsredogörelsen som sökanden kan ha lämnat utredaren. Utlåtandet innehåller också som avslutning en sammanfattning och utredarens synpunkter i ärendet. Utredaren har dock ingen skyldighet att lämna ett preciserat förslag. Den saken kan han lämna öppen och gör det ofta. Sedan utredarens utlåtande kommit in till vapenfrinämndens kansli kommuniceras denna slutliga rapport med sökanden, och han ges viss tid att yttra sig. Sökanden får på detta sätt se samtalsredogörelsen ytterligare en gång. Om innehållet i sökandens yttrande ger anledning till det, kan nämnden i sin tur begära yttrande av utredaren. När så ärendet är färdigt föredras det av en av tjänstemännen hos nämnden. Varje ärende läses dessutom in av ordföranden före sammanträdet. Vi i utskottet har enhälligt inte funnit anledning att ifrågasätta lämpligheten av organisationen eller förfarandet för utredning. Även JO anser att utredningsorganisationen har en lämplig uppbyggnad. Vid frågans behandling i utskottet har vi uppmärksammat den fortgående ökningen av antalet icke avgjorda ansökningsärenden vid vapenfrinämnden. Som framgår av bilagan till utskottsbetänkandet var antalet icke avgjorda ansökningsärenden ca 2 200 vid utgången av år 1969, ca 3 600 år 1970 och ca 4 500 den 30 september i år. Utskottet ser liksom JO mycket allvarligt på den ärendebalansen och anser att erforderlig kapacitet bör tillföras nämnden för att den snarast skall komma ifrån den nuvarande fördröjningen i handläggningen. Vi är medvetna om att det under år 1971 har skett en väsentlig ökning av nämndens kapacitet; det var också herr Lindkvist inne på. Det finns nu tre ersättare till nämndens ordförande. Varje ordförande avser att hålla ett sammanträde varannan vecka. Antalet övriga ledamöter är oförändrat sex. Nämnden disponerar för beredning och föredragning av ärendena förutom kanslichefen två byrådirektörer och en förste byråsekreterare. Även expeditionspersonalen har utökats. Men även med dessa förstärkningar kommer under lång tid att kvarstå en mycket stor arbetsbalans, om den nuvarande noggrannheten vid prövning av ansökningarna skall kunna fortsätta. Liksom JO anser utskottet att det är av största vikt att noggrannheten i prövningarna inte eftersättes. Vi förutsätter att Kungl. Maj:t vidtar åtgärder för att tillföra vapenfrinämnden erforderlig kapacitet, så att nämnden utan eftersättande av noggrannheten i prövningen snarast kan inhämta den nuvarande eftersläpningen. Herr talman! Jag ber till sist att få yrka bifall till försvarsutskottets hemställan i betänkande nr 20.

Herr talman! I stort sett skulle jag kunna nöja mig med att instämma i herr Lindkvists alldels utmärkta anförande i kammaren. Jag vill bara ta upp ett par saker. Det är framför allt vad som har framkommit i motionen 692 av herr Johansson i Skärstad och vad herr Johansson har sagt från talarstolen som ger mig anledning göra några kommentarer. Han riktar ett angrepp mot utredarna och säger att de inte har tillämpat lagen. Det ankommer i och för sig inte på utredarna att göra detta, utan det är vapenfrinämnden som har att tillämpa lagen. I vapenfrinämnden finns emellertid allmänt den uppfattningen att utredarna gör ett arbete som i allmänhet är en god prestation. Nämnden väljer vidare sådana utredare som den anser har kompetens att klara det hela. När det gäller utredarna riktar herr Johansson i Skärstad också kritik mot, som det heter i motionen, att utredningsmännen utgörs av i huvudsak i försvarsmakten fast anställd personal. Det är en lösning som har gjorts just för att man skall komma till rätta med den balans som vi tycker är mycket allvarlig — och som jag förmodar att herr Johansson i Skärstad också tycker är allvarlig — och som gör att väntetiden är alltför lång. Men rent allmänt finns det anledning — och det tror jag gott kan sägas från denna talarstol — att eftersträva att försöka få så många utredare som möjligt, som också har en förankring ute i organisationerna, i folkrörelser osv. Men jag reagerar också mot att herr Johansson i Skärstad säger att utredarna utsätter de sökande för korsförhör, och att man misstänker att utredarna söker efter falska bevekelsegrunder. Jag tycker att detta är en mycket grov anklagelse mot människor, som på bästa sätt försöker fullgöra sina arbetsuppgifter. Utredningsmännen har självfallet inget intresse av att sträva efter att få så många avslag eller bifall som möjligt: deras enda uppgift är att, under det samtal de har att föra med den som söker vapenfri tjänst, försöka kartlägga sökandens motiv i olika avseenden. Därför är det också en självklarhet att de inte på något sätt är ute efter falska bevekelsegrunder utan försöker nå fram till sanningen och ingenting annat. Eftersom jag själv har gjort någon utredning kan jag säga att samtalen inte heller har karaktären av korsförhör, utan i samtalen skall man få sökanden att själv redogöra för hur han uppfattar sin situation — och ingen kan naturligtvis tvinga sökanden att svara på frågor som han inte vill besvara. Till slut, herr talman, kan man få den uppfattningen att samtalet rör sig om något slags teologisk eller samhällsvetenskaplig disputation — eller kanske en diskussion om en doktorsavhandling eller något annat av den svårighetsgraden — när man hör de inlägg som framför allt herr Johansson i Skärstad har gjort. Det är inte alls fråga om någonting sådant. I stället har kartläggningen i huvudsak en uppgift, nämligen att klargöra sökandens inställning till vapenbruket som sådant. Det har i och för sig inte att göra med hans uppfattning om försvaret, hans religiösa, allmänna politiska eller etiska övertygelse, utan det väsentliga är den enskildes samvetskonflikt inför vapenbruk. Lagen, och dess tillämpning, är sådan att just konfliktsituationen mellan å ena sidan den allvarliga personliga övertygelsen och å andra sidan tvånget att bruka vapen förutsättes. Om man utgår från exempelvis ett politiskt eller religiöst ställningstagande behöver det i och för sig inte leda till en allvarlig personlig konfliktsituation av kategorisk natur. Är ställningstagandet mot bruk av vapen däremot generellt och kategoriskt, så skall den sökande beviljas vapenfri tjänst. Det är på dessa grunder som vapenfrinämnden har att arbeta och också arbetar.
Herr talman! Jag skulle bara vilja säga till Åke Gustavsson, att jag tror att han någon gång kritiserat andra människor, och utredarna här är väl inte i någon annan situation än vi övriga, utan de måste också kunna tåla litet kritik. Det är en ganska utbredd uppfattning att man många gånger inte har uppfattat vad lagen menar, och den som fått tillfälle att läsa åtskilliga protokoll har rätt att göra vissa reflexioner.
Herr talman! Det är självklart att dessa utredare liksom andra människor måste tåla kritik. Men när man framför sådana beskyllningar som herr Johansson i Skärstad gör och säger att man får intrycket att utredarna söker efter falska bevekelsegrunder, att de inte tillämpar lagen osv. finns det anledning att reagera — då är det generella angrepp. Därmed är inte sagt att det i och för sig inte förekommer att nämnden får utredningar som inte är av god kvalitet, men i de fall vi får sådana ser vi också till att skaffa oss andra utredare, för detta är ju någonting som ständigt måste kompletteras. Jag trodde emellertid att herr Johansson i Skärstad höll sig för god för att göra angrepp på det sätt som han har gjort här i kammaren i dag.

Herr talman! Det har inte skett någon ändring i vapenfrilagen på de senaste fem åren, men det har skett en skärpning i praxis när det gäller bedömningen av de sökande. Herr Lindkvist sade att man gärna kommer med svepande argument i detta sammanhang.

Jag har sett sådana ansökningar som för fem år sedan skulle ha bifallits, med den praxis som då var, men som nu har avslagits. Som sagt: Jag är inte ensam om detta, och jag vill i sammanhanget hänvisa till den skrift som Sveriges frikyrkoråd har ingivit till försvarsutskottet. Jag gör det inte därför att Frikyrkorådet på något sätt skulle bara representera dem som vägrar av religiösa skäl. Tvärtom hävdar Frikyrkorådet att alla sökande bör bedömas efter samma grunder, men Frikyrkorådet har helt naturligt en stor erfarenhet av hur lagen har tillämpats. Jag ber att få citera ur skrivelsen — det är särskilt nödvändigt med tanke på den mycket kortfattade behandling som skrivelsen har fått i försvarsutskottets betänkande. ”När propositionen om den nuvarande lagen om vapenfri tjänst framlades, hälsades den allmänt som ett betydelsefullt steg på vägen mot humanare förhållanden på vapenfriområdet. Departementschefen uttala de i riksdagsdebatten att det nu hade skapats en ordning, som inte längre skulle tvinga unga människor att gå i fängelse för sin övertygelses skull. I dag tvingas Rådet konstatera att dessa förhoppningar i långa stycken har kommit på skam. I takt med att antalet ansökningar ökat, har även avslagsfrekvensen växt med åtföljande ökning av antalet domar för totalvägran. Oavsett hur man vill förklara denna utveckling — och i debatten har som bekant mycket skilda orsaker angetts — måste man ändå såväl i relation till intentionerna bakom lagen som till förväntningarna på den, beteckna utvecklingen sedan lagens tillkomst som ett misslyckande.

Det finns något eller några beslut av Kungl. Maj:t som går emot vapenfrinämnden och som kanske kan ge grund för en mera human praxis. När nu herr Lindkvist har apostroferats här i debatten vill jag i förbigående säga att jag har haft någon möjlighet att följa hans arbete inifrån, och jag har den största respekt för det personliga engagemang som herr Lindkvist lägger i dagen i behandlingen av dessa ärenden. Jag hoppas också att vi får en mera human praxis, som tar större hänsyn till den djupa samvetsnöd många av dem känt som fått avslag på sin ansökan. Detta har givetvis också med utredningarna att göra. Jag vill här citera ur Sveriges frikyrkoråds skrivelse, där det sägs att det har skett förbättringar i utredningsförfarandet, men där man sedan tillägger följande: ”Trots dessa förbättringar lämnar utredningsförfarandet enligt Rådets bestämda uppfattning alltjämt mycket övrigt att önska. Man behöver inte ta del av många utredningar förrän man får klart för sig att deras kvalitet kan skifta avsevärt. För att utredningen skall ge en så rättvis bild som möjligt av sökandens motiv, är det önskvärt att utredaren i största möjliga utsträckning är förtrogen med sökandens sociala, kulturella och religiösa bakgrund, så att det därmed finns en naturlig anknytningspunkt för samtalet. Rådet ifrågasätter, om inte dessa fördelar med det tidigare systemet med lekmannautredare hotar att gå förlorade i och med införandet av heltidsanställda utredningsmän, så mycket mera som dessa hämtas från försvarets personalvård.

Sveriges frikyrkoråd avslutar sin skrivelse med följande ord: ”Sveriges Frikyrkoråd vill understryka betydelsen av att statsmakterna tar upp vapenfrifrågorna till förnyad allvarlig prövning. Den avsevärt ökade avslagsfrekvensen ställer ett allt större antal unga människor i en olöslig konfliktsituation: de har att välja mellan att antingen acceptera avslaget och därmed göra våld på sitt samvete, eller att följa sin övertygelse och bli straffade därför. Den ekumeniska arbetsgruppen har på senare tid tagit del av rapporter om flera fall av grava psykiska besvär sedan ansökningar avslagits. Det ankommer på riksdag och Kungl. Maj:t att vidta de åtgärder, som är nödvändiga för att denna konfliktsituation skall kunna undanröjas.” Herr talman! Jag vill uttrycka den förhoppningen att vi får en mera human praxis i vapenfrinämnden. I annat fall kommer det att vara riksdagens skyldighet att här ingripa.

Herr talman! Med anledning av anförandet av herr Gustafson i Göteborg vill jag framhålla att utskottet mycket noggrant tagit del av Frikyrkorådets skrivelse. Vi har också haft tillfälle att höra representanter för Frikyrkorådet. Jag anser vidare att herr Gustafson skall erinra sig att JO nyligen granskat nämndens verksamhet och funnit att nämnden utför sitt arbete noggrant. Jag tycker att det är en trygghet för riksdagen. Jag tror också att man skall erinra sig att nämndens funktioner är av domstolsliknande karaktär. Dess uppgift är begränsad till att pröva ansökningar om vapenfri tjänst, och i den verksamheten har nämnden inget annat rättesnöre än gällande lagstiftning. Det är nämndens uppgift att i varje enskilt fall försöka komma till klarhet i frågan, om sökanden uppfyller de förutsättningar som lagstiftningen anger för tillstånd till vapenfri tjänst. Som jag sade har JO nyligen prövat nämndens arbete och funnit det vara noggrant.
Herr talman! Jag vill till herr Gustafson i Göteborg säga att jag och de andra ledamöterna i vapenfrinämnden har en utomordentligt stor respekt för den skrivelse som kommit från Sveriges frikyrkoråd. Men rådet har överbetonat och överdrivit sin kritik av vapenfrilagens efterlevnad. Rådet går alltså till mycket kraftiga överdrifter, och det minskar något trovärdigheten i skrivelsen. Det är inte så, som herr Gustafson säger, att det har inträtt en skärpning av praxis i vapenfrinämnden. Här har tidigare använts uttrycket domstolsförfarande. Jag vill använda ett uttryck som är mycket vanligt vid domstolen: Jag bestrider. Jag bestrider att det har inträtt en skärpning av praxis i vapenfrinämnden. Enligt min uppfattning är vapenfrinämnden inne på en mycket human och generös linje när det gäller att ta ställning till vapenfriärendena. Därför kan jag inte acceptera den slutsats som Sveriges frikyrkoråd kommit till, nämligen att lagen skulle vara ett misslyckande. Det är en av överdrifterna i skrivelsen. I skrivelsen står det vidare talat om att det finns ungdomar som måste gå i fängelse för sin tros skull. Av den lydelsen får man uppfattningen att de som inte får vapenfri tjänst genom vapenfrinämnden totalvägrar och har fängelse som alternativ. Men det är ett ytterst litet antal som genom avslag vid vapenfrinämnden totalvägrar. Huvudparten av den gruppen begär aldrig vapenfri tjänst; de vänder sig direkt till myndigheterna och meddelar att de icke har för avsikt att göra vare sig vapenfri tjänst eller värnpliktstjänst. De är alltså totalvägrare i ordets egentliga mening. När det gäller de heltidsanställda utredarna vill jag säga till herr Gustafson i Göteborg att dessa utgör en basorganisation i vapenfrinämnden. Men som herr Åke Gustavsson, som ju sedan några år följer och deltar i vapenfrinämndens arbete, sade är det angeläget att vi kan få till stånd en breddad rekrytering. Vi hoppas att de religiösa organisationerna, fackföreningarna och folkrörelserna hjälper till att få fram duktigt folk som kan göra utredningar och som kan ge oss ett seriöst underlagsmaterial att använda vid ställningstagandet. Slutligen sade herr Gustafson att många som får avslag hamnar i en olöslig konflikt; han återgav här skrivelsen. Alla som får avslag, herr Gustafson, skulle inte ha haft vapenfri tjänst.
Herr talman! Det är självklart att inte alla som ansöker skall ha vapenfri tjänst; det skall ske en prövning. Men jag kan inte vara lika nöjd som herr Petersson i Gäddvik är. Han måste leva i okunnighet om de förhållanden som råder och som skapat så stora konflikter hos många unga människor. Sedan vill jag till herr Lindkvist säga att jag under hand har erfarit att man efter ett beslut av Kungl. Maj:t, som gick emot vapenfrinämnden i ett visst ärende, i fortsättningen kan vänta sig en något mindre restriktiv inställning från vapenfrinämndens sida. Det tror jag inte att herr Lindkvist vill bestrida.
Herr talman! Nej, jag bestrider inte det. Om Kungl. Maj:t anser att vapenfrinämnden skall tillämpa en mer generös praxis skall det lända till efterrättelse och efterlevnad hos vapenfrinämnden. Men det gäller så enstaka ärenden att jag inte tror att man kan tala om en annan praxis. Jag har tidigare hävdat att vapenfrinämnden har en generös grundsyn. Man kan ha delade meningar om enstaka ärenden, men i allmänhet är detta en riktig beskrivning av vapenfrinämndens allmänna inställning. Herr Gustafson i Göteborg sade i ett tidigare anförande att många riksdagsledamöter kommer i kontakt med sådana här ärenden genom att ungdomar låter höra av sig sedan de fått avslag i vapenfrinämnden. Ja, herr Gustafson, jag kommer också i kontakt med många ärenden. Beträffande några av dessa har jag efteråt ansett att nämnden haft lika nära till bifall som avslag. I de fall då vapenfrinämnden, som jag ser det, har gjort en missbedömning innebär det en motgång inte bara för vapenfrinämnden, utan det upplever jag också som en personlig motgång, ty då har vi i dessa ärenden inte lyckats klara den rättvisebedömning som det är nämndens uppgift att göra. Men det gäller alltså enstaka ärenden, och jag anser inte att dessa utgör underlag för en allmän, svepande kritik mot vapenfrinämndens arbete.
Herr talman!

Jag hade hoppats att vapenfrinämnden i fortsättningen skulle se mera till den enskilda människan och hennes djupa samvetsnöd och mindre till de regler och den praxis som hittills i många fall lett till att unga människor med djup samvetsnöd fått avslag på sina ansökningar.

Herr talman! Under det senaste halvåret har tre värnpliktiga som med motivet djup samvetsnöd begärt vapenfri tjänst bett mig om hjälp därför att de fått sina ansökningar avslagna. Samtliga dessa tre skulle före 1966 utan tvivel ha fått sina avsökningar bifallna. Nu vill jag inledningsvis säga att alla tre genomgick sitt förhör innan man började tillämpa bestämmelsen om att den sökande har rätt att yttra sig över utredningen. Jag tror att det var herr Gustavsson i Nässjö som nämnde att ingen tvingar de sökande att svara på frågor som de inte vill besvara. Det låter sig naturligtvis sägas, men vi får komma ihåg att dessa ungdomar inte är garvade riksdagsmän, som vet hur man skall slingra sig ur en krånglig fråga, som man inte vill besvara. Det gäller unga grabbar, som är nervösa för om de över huvud taget skall få sin ansökan bifallen. Denna nervöse grabb står inför en person, som är oerhört tränad genom hundratals förhör och vet precis hur han skall leda förhöret för att få det dit han vill och för att få fram det han finner vara lämpligt. Detta är i och för sig inte sagt såsom något kritik mot förhörsledarna.

Har man lockat in den sökande på en sådan argumentering, kommer alldeles säkert såsom ett brev på posten ett yttrande från utredningsmannen till vapenfrinämnden, där den sökandes ansökan avstyrkes. Den sökande har inte nog samvetsbetänkligheter, eftersom han lät sig lockas in på detta sidospår. Det är någonting som har gått snett i detta. Möjligheten för den sökande att få yttra sig över utredningen är naturligtvis en stor förbättring. Förut hade vapenfrinämnden, när den fick ärendet, efter vad jag kan begripa, bara utredningsmannens yttrande att gå efter. Det fanns inget annat papper att följa. På grund av eftersläpningen i vapenfrinämnden har nämnden tyvärr rätt många ansökningar kvar, där den sökande inte har fått yttra sig över utredningsmannens utlåtande. Jag har ett så färskt exempel som från förra veckan, när en sökande skrev till sin utredningsman och bad att få veta vad denne hade sagt. Det fick han omedelbart besked om. Än fungerar tydligen inte förbättringen riktigt. När vi har fått litet mer erfarenhet av hur det kommer att fungera, då de sökande själva får yttra sig över utredningsmannens utlåtande, kan vi avgöra om det fungerar bättre. Annars har jag väldigt stor sympati för fru Åsbrinks yrkande, att en utredningsmans yttrande inte skall vara ensamt avgörande. Då står ju, även sedan det nya systmet har kommit i gång, uppgift mot uppgift, och det finns ingen som har lyssnat till samtalet och vet hur det gick. Jag ville framföra dessa synpunkter. Ämnet är ju synnerligen aktuellt för mig, eftersom jag har dessa tre ärenden på mitt bord för närvarande.
Herr talman! Till herr Rimås vill jag bara säga att jag inte känner igen den beskrivning av hur en utredningsman arbetar som herr Rimås gav och där det antyds att utredningsmannen låter den sökande komma in på sidospår och liknande saker. Vad som uttryckligen sägs i handledningen för utredningsmannen är att han skall låta den sökande själv utveckla sina synpunkter och berätta vad han spontant kommer in på, hur hans uppfattning om vapenbruk är, hur han upplever sin konfliktsituation osv. Jag vill än en gång understryka, herr talman, att därvidlag är den religiösa, etiska eller politiska uppfattningen av sekundär betydelse. Det som är avgörande är vapenbruket som sådant och ingenting annat. Herr Rimås antyder att kommuniceringen med den sökande inte fungerar riktigt, på så sätt att den sökande fortfarande ibland inte får tillfälle att yttra sig. Jag vill då helt kort framhålla att ärendena inte avgörs utan att den sökande får yttra sig. Så till vida följer vapenfrinämnden helt och hållet det beslut som Kungl. Maj:t har fattat. Det kanske är förmätet av mig såsom relativt ung riksdagsman att ge en betydligt äldre riksdagsman ett råd. Men jag vill ändå säga till herr Rimås: Be gärna vapenfrinämnden om att få bli utredningsman själv i ett par ärenden. Jag tror det skulle vara ganska nyttigt för åtskilliga riksdagsledamöter att göra utredningar och på så sätt själva skaffa sig erfarenheter av hur arbetet går till.
Herr talman! Det vore säkert nyttigt för oss alla, bara tiden räckte till för sådant. Sedan vill jag helt kortfattat säga att herr Gustavsson i Nässjö inte känner igen alla utredningsmännen. Bland en så stor kår kan det naturligtvis gå till på många olika sätt. Jag skulle till och med — fastän det kanske inte är riktigt snällt — vilja säga att det väl inte är alldeles säkert att alla utredningsmän är lämpliga för sin uppgift.
Herr talman! Nej, detta är säkert riktigt. Att förneka någonting sådant vore att driva en ofelbarhetsdogm, vilket naturligtvis inte alls är fallet. Då vi upptäcker att en utredare gör dåliga utredningar finner självfallet inte heller nämnden någon anledning att bibehålla ifrågavarande utredare i fortsättningen. Nämnden har en mycket stark ambition att få ordentliga utredningar och genomlysningar av problemet — vilket naturligtvis inte hindrar att misstag kan förekomma. I de fall då vi ser att utredningarna är dåligt gjorda avgörs inte heller ärendet, utan då går det oftast ut till en kompletterande utredning eller till en helt ny utredning. På så sätt har man ändå ett visst mått av rättssäkerhet.

Herr talman! Jag kan inte underlåta att säga några få ord i det här ärendet, Jag är på det klara med att det är ett mycket svårt område, men så länge vi har det militära systemet med värnplikt måste vi ha normer, och då kan vi inte komma ifrån denna procedur med en prövning av ansökan om värnpliktsbefrielse. Jag vill genast säga att jag har gjort min värnplikt. Jag hade haft en djup religiös upplevelse innan jag låg inkallad under kriget. Problematiken som sådan har jag således sysslat med en hel del. Det är dock inte utifrån detta som jag vill säga några ord. Jag vill inte heller komma åt eller klandra vapenfrinämnden i dess svåra uppgift. Jag kan gå med på vad herr Lindkvist sade om att en viss förbättring har skett av ärendenas handläggning genom att den sökande numera efter den verkställda utredningen har möjlighet att vända sig direkt till vapenfrinämnden, varvid också hans inlägg tillmäts en viss betydelse. Men jag kan inte instämma med herr Lindkvists nära nog kategoriska påstående, att utredningsmännen numera arbetar på ett annat sätt än förr. Det är möjligt att många av dem gör det, men jag måste vittna om att alla inte gör det. Jag har för några dagar sedan skickat tillbaka en del handlingar som jag haft till låns från en ung man på den plats där jag bor. Han hade ansökt om vapenfri tjänstgöring och kom till den utredare som hade hand om ärendet. Jag känner den unge mannen. Han arbetar oerhört mycket i den frikyrkoförsamling han tillhör, i narkomanvård och i annat samhälleligt arbete, som han offrar hela sin fritid på. När han kom till utredningsmannen — det var bl.a. protokollet därifrån som jag fick ta del av — utsattes han faktiskt för något av ett korsförhör. Det har sagts här i dag att de som ansöker om vapenfri tjänst inte utsätts för korsförhör. Jag måste tyvärr säga att jag i redogörelsen fullständigt saknade den objektivitet som man måste fordra av en utredare. Jag blev mycket förvånad över det sätt som denne utredare hade styrt förhöret på. Man kunde få den uppfattningen att i varje fall hans militära känsla och engagemang var betydligt starkare än hans känsla av att han borde försöka hjälpa den unge mannen att redogöra för sin egen ställning, sina egna samvetsbetänkligheter osv. Det är tyvärr på det sättet att det kan gå till så här. Vi kommer inte ifrån att det såsom fru Åsbrink sade är fel med bara en utredare som står mot den sökande i vapenfrinämnden när ärendet skall avgöras. De som skall avgöra saken har då bara dessa motpoler att ta ställning till. Den pojke jag nämnde om har inte svårt att uttrycka sig vare sig i tal eller i skrift, varför det är möjligt att han kan få sin ansökan bifallen när vapenfrinämnden får kontakt med honom. Jag kan emellertid inte komma ifrån tanken att hade det gällt någon blyg man av den typ herr Rimås nyss nämnde, hade den mannens situation inför utredaren varit hopplös. Där framställdes frågor på ett sådant sätt att jag tror att även en del av oss riksdagsmän skulle ha haft det svårt att ge sådana entydiga svar som frågaren ville ha. Därför vill jag, herr talman, gärna trycka på att utredningen bör ske på ett annat sätt. Den bör ske på det sätt fru Åsbrink beskrev, eller också bör man gå fram på andra vägar. Herr Lindkvist sade att de som återkallar sin ansökan säger sig vilja göra värnplikten i stället. Ja, herr Lindkvist, de har ju inte något val. Om Nr 138 de lämnat in en ansökan och senare förstår att den inte kommer att = Fredagen den bifallas, har de ingenting annat att göra. Herr Lindkvist sade att många 3 december 1971 återkallar sin ansökan redan innan utredningen är gjord. Jag förstår att så —— —— sker. Varför? Jag ber om ursäkt att jag återkommer till frikyrkoförsamlingarna, men eftersom jag rör mig i en sådan känner jag till en del fall där. När en sådan pojke som den jag förut omnämnde berättar för sina kamrater att han fått avslag, resignerar dessa. De har ungefär samma uppfattning som han och samma samvetsbetänkligheter. De har sett upp till honom, de vet att han har lätt att uttrycka sig i tal och skrift, men han har ändå fått avslag. De tänker då: Kunde inte han klara saken inför utredningsmannen, hur skall då vi kunna klara den? Så återkallar de sin ansökan hellre än att få ett avslag. Här måste jag ett ögonblick komma in på vad herr Gustavsson i Nässjö sade. Han sade att det här inte är så svårt. Nej, kanske det inte är svårt för herr Gustavsson, som gått i skola under många år, men det är svårt för många som inte har en lång utbildningstid bakom sig. Det kanske inte heller är svårt för sådana som varit med i föreningslivet och där blivit tränade i att uttrycka sig. Men tyvärr är dessa förhör svåra för många andra. Jag har här givetvis inte något yrkande, men jag tror i alla fall att det är värdefullt att denna diskussion har förts och att det under denna poängterats att vi måste få en förbättring till stånd beträffande utredningsformen.
Herr talman! Till herr Petersson i Gäddvik skulle jag vilja säga att ingen har betvivlat att vapenfrinämnden försökt göra ett så gott och noggrant arbete som möjligt. Men det förändrar ju inte sakläget. Det som herr Gustavsson i Nässjö säger om teologisk doktorsavhandling visar att han inte vet vad vare sig teologi eller doktorsavhandling kräver av en människa. Men det skall jag inte säga något om. Herr Gustavsson säger att man kan vägra att svara en utredare. Då frågar jag: Vad inträffar om den som sökt om vapenfri tjänstgöring vägrar att svara utredaren? Vad inträffar om han inte vill lämna en levnadsberättelse över sig själv, sin släkt och sin omgivning, uppgift om hans religiösa uppfattning, om vad släkten har för religiös uppfattning? Man måste fråga sig vad det har för värde och varför sådana frågor över huvud taget skall ställas. I tidningen Freden för september månad refereras ett fall från nämnden, där bl.a. herr Lindkvist var reservant.

Detta uttalande är en kränkning av något som är väsentligt, av den mänskliga frioch rättigheten att skydda något som man inte vill lämna ut till 33 andra. När olika personer som känner den sökande avger ett så klart utlåtande, frågar man sig hur någon sökande skall ha möjlighet att framföra vad han önskar i det sammanhanget. Det sägs att det måste anses åligga den som söker vapenfri tjänst att efter bästa förmåga lämna alla upplysningar, som kan vara av betydelse. Är det då av sådan väsentlig betydelse vilken uppfattning den sökande, hans släkt och personer i hans närmaste omgivning har? Måste man lämna ut sig helt och fullt därför att man har en viss inställning till bruk av våld mot annan person? En sådan inställning är orimlig.

Herr Lindkvist säger att nämnden skall ytterligare söka företa en lindring eller humanisering — eller hur man skall tolka hans uttalande. Jag litar på att herr Lindkvist helt och fullt skall se till att den andan kommer mera till uttryck i bedömningarna. Jag tror inte på utredningar i schabloner, utan andra saker måste vara avgörande. Därför har jag en förhoppning om att man skall finna riktigare och bättre former för utredningar.
Herr talman! Det antydes att jag skulle ha sagt att detta inte är några svåra frågor. Det har jag inte sagt, herr Åberg, utan det är i så fall en missuppfattning. Jag har däremot sagt att det naturligtvis inte får bli fråga om någon disputation i teologiska spörsmål. Man får ha all förståelse för att en enskild sökande kan uppfatta detta som besvärligt och svårt. Det är väl inget tvivel om den saken. Men det avgörande är exempelvis inte om man kan rabbla upp hundra bibelcitat e. d. utan det avgörande är just hur man själv upplever sin personliga konfliktsituation. Den kan i sin tur vara grundad på en religiös övertygelse, en etisk övertygelse eller något annat. Herr Lundberg frågar vad som händer om man vägrar att svara på någon fråga. Till det vill jag säga att det är klart att det ideala samtalet — vilket man sällan uppnår — är sådant att man i stort sett inte behöver ställa någon fråga, utan sökanden själv utvecklar sina synpunkter. I ett fall har jag verkligen förståelse för att det kan vara svårt och besvärligt och det är — som herr Åberg påpekar — för människor som kanske inte har så mycket skolning och inte så stor vana att uttrycka sig muntligt. Då förstår jag att det kan vara speciellt besvärligt, och i de fallen har man också anledning att ta särskilda hänsyn. Det har ifrågasatts om det är lämpligt att ha personer med viss militär anknytning som utredare, Det förekommer ju i vissa fall. Det är alldeles uppenbart. Men jag vill vända på frågan och säga ungefär så, att det är i och för sig ointressant vad utredningsmannen har för personlig uppfattning. Det avgörande för bedömningen huruvida han är en duktig eller en dålig utredningsman är om han har en förmåga att fånga upp och spegla sökandens uppfattningar och åsikter i de enskilda frågorna. Jag har i andra sammanhang, bl.a. i en artikel i Fredsmissionären som en av mina personliga synpunkter anfört att det vore idé att pröva att låta en del av dem som fått vapenfri tjänst göra sin tjänstgöring som utredningsmän. Jag tycker det är alldeles rimligt och riktigt. De har sin uppfattning klar, och det må vara deras sak lika väl som att någon som kanske är engagerad på försvarssidan har sin uppfattning klar och låter den vara en enskild angelägenhet. Men detta är som sagt i och för sig ointressant. Det avgörande är vilken förmåga man har att få fram det väsentliga ur samtalen.
Herr talman! Till herr Gustavsson i Nässjö skulle jag vilja säga att det är mycket vackert tänkt att man inte skall styra en utredning eller söka påverka svaren. Men vi vet att om man är tillräckligt driven så kan man ställa en fråga så att man får ett visst svar på den. Det är till följd av den praktiska tillämpningen av bestämmelserna i ett aktuellt fall som jag vågar säga att anger man inte sitt livs historia helt och fullt så kommer detta att ligga en till last vid ansökningens behandling.

Herr talman! Vi har fått höra här att riksdagsledamöter borde försöka få bli utredningsmän. Jag tror att vi skulle vara många som tvekade på grund av insikt i hur stor psykologisk sakkunskap som erfordras. Det behövs både ålder och livserfarenhet för att kunna få fram det riktiga svaret från den man intervjuar och inte en så stor säkerhet om att man kan använda metoder som är ofelbara. Jag tycker att diskussionen mer och mer ger vid handen att här är faktiskt fara å färde, om man är så övertygad om att en del är absolut felfria. Att den egna inställningen hos utredaren inte skulle spela någon roll kan man bara påstå om man inte vet något om psykologin i sättet att leda en intervju eller ett förhör. Även det förhållandet att vederbörande har utelämnat svaret på en fråga kommer ju med i rapporten. Det behövs inte stor erfarenhet för att veta hur det skulle kunna tolkas. Också vad man läser ut ur tystnaden i ett sådant fall hör till förhörets psykologi. Slutligen vill jag peka på att det här har lämnats enligt min mening motsägande uppgifter, nämligen att idealet är att den intervjuade själv berättar om sin inställning samtidigt som man medger att hänsyn behöver tas till dem som är blyga och inte har ordet i sin makt. Detta går inte ihop. Jag finner allt fler belägg för att det är uppenbart otillfredsställande att en enda person utreder dessa frågor utan att få hjälp med belysningen av den personlighet det är fråga om.
Herr talman! Jag kan ha förståelse för att man inte kan komma ihåg vartenda ord man säger när man talar utan manuskript, som både herr Gustavsson i Nässjö och vi andra har gjort i detta sammanhang. Men jag skrev ned vad herr Gustavsson sade, och han uttryckte sig tyvärr så att utredarna inte har något intresse av att försvåra och att det inte heller är fråga om några svåra förhör. Ungefär så föll orden, herr Gustavsson, och det var därför jag reagerade. Jag tänkte genast på hur stor skillnad det kan vara på människor som inte är vana vid sådana sammanhang och sådana som låt oss säga herr Gustavsson, jag själv och andra, som är vana vid att vara tillsammans med människor i olika sammanhang. Detta är svårt för en del medan andra kan tycka att det inte alls är svårt.
Herr talman! Jag trodde att det hade framgått, och det vill jag säga framför allt till fru Åsbrink, under den diskussion som förevarit att varken jag, Oskar Lindkvist eller någon annan har drivit en ofelbarhetsdogm. Vi håller med om att misstag säkerligen har begåtts, och det är även naturligt, även om det också är ytterst allvarligt att så sker. Någon ofelbarhetsdogm har vi emellertid ingen som helst ambition att tillämpa vare sig på oss själva eller på utredningsmännen.
Herr talman! Jag vill gärna säga ett par ord till herr Gustafson i Göteborg som tidigare drog helt felaktiga slutsatser av ett inlägg från mig. Han sade att jag skulle ha påpekat att vapenfrinämnden inte skulle ha brytt sig om utslag från Kungl. Maj:t som går emot vapenfrinämnden. Jag sade att vapenfrinämnden har att rätta sig efter Kungl. Maj:ts utslag och att i princip ta rättelse efter detta utslag vid behandlingen av ärenden i vapenfrinämnden. Jag vill dessutom göra det tillägget att jag menar att det i vapenfrinämnden finns en allmänt human linje, som gör att det inte finns några motsättningar mellan Kungl. Maj:ts syn på detta och vapenfrinämndens hantering av ärendena, I enskilda ärenden kan det emellertid uppstå olika bedömningar, Jag menar alltså att det inte finns någon delad praxis mellan Kungl. Maj:t och vapenfrinämnden i dessa frågor. Jag tror att samstämmigheten därvidlag är utomordentligt stor. Herr talman! Ju längre debatten fortskrider, desto mer onyanserade och vårdslösa blir inläggen om vapenfrinämnden och utredningsmännen. När man sitter och lyssnar på debatten får man ett intryck av att de ungdomar som söker vapenfri tjänst har kommit in i den verkliga rättsosäkerheten. Jag förstår inte fru Åsbrinks senaste inlägg, där hon använder uttrycket att det nu är fara på färde och framhåller att hon i diskussionen har kommit fram till att något måste göras. Både jag och herr Gustavsson i Nässjö har försökt att berätta för riksdagens ledamöter hur vapenfrinämnden arbetar och hur utredningsmaskineriet fungerar samt om våra ambitioner att få fram allt bättre och kunnigare utredningsmän. Vi har sagt att vi vill ha en breddning att omfatta de religiösa grupperna, fackföreningarna och Folkrörelsesverige. Vi har inget annat intresse. Hur kan fru Åsbrink tro att vapenfrinämnden har något annat intresse än att få ett seriöst underlag och att avge riktiga bedömanden i de olika ärendena? Jag vill också säga till herr Åberg som ifrågasätter utredningsmannens objektivitet i ett utredningsfall att jag beklagar om det har förekommit. Det skall inte förekomma och får inte förekomma. Vi sätter stort värde på om herr Åberg till vapenfrinämnden vill förmedla de uppgifter om den utredningsmannen som här åberopas, därför att då måste vi gå in och titta på ärendet och verkligen avgöra från vårt utgångsläge huruvida det finns fog för de anmärkningar som herr Åberg har riktat emot honom. Det är ju korrekt att bådas sidor här får komma till tals, så att man får en fullständig bild. Det är nämligen inte utredningsmannens uppgift att styra åsikterna utan att styra samtalet. Han måste ju till vapenfrinämnden förmedla de skäl som den sökande åberopar för att få vapenfri tjänst. Många av dem som söker vapenfri tjänst är relativt obenägna att gå in på det som är mest avgörande i hela frågeställningen, nämligen en redogörelse för den personliga konfliktsituation som skulle uppkomma i händelse av krigsförvecklingar. De motiven måste vi ha redovisade. Jag tror därför att det är riktigt att man inte alltför mycket upphöjer enstaka ärenden, hur olyckliga de än kan ha blivit hanterade — jag beklagar om det har förekommit — till något allmänt generellt förekommande i vapenfrinämndens arbete. Hur skulle debatten då föras utanför riksdagen, när den är så pass slingrig och kantig i riksdagen, hur skall de som inte är så kunniga och medvetna som riksdagsmännen kunna föra en debatt ifrån ett sakligt utgångsläge, om inte vi själva kan anstränga oss att finna litet trovärdighet hos åtminstone de två företrädare i vapenfrinämnden som har fem års erfarenhet av vapenfrinämndens arbete?

Herr talman! Vi samtliga motionärer har, om jag uppfattat denna debatt rätt, utgått ifrån att vapenfrinämnden gör sitt bästa, men den långa debatten i detta ärende ger ju vid handen att allt trots det inte är bra. Vi har inte uppfattat vår uppgift här i riksdagen vara att så länge det finns några fel inte försöka få till stånd ändringar som vi uppfattar som förbättringar. Det skall inte sägas, att det är bara från motionärernas och deras sympatisörers sida som debatten börjar bli enkelspårig. Här har framträtt efter hand i debatten — jag syftar inte på herr Lindkvist — tendenser att tala om hur väldigt bra utredningsmännen fyller sin uppgift. Hälsan tiger i regel still. Vi är satta här att så att säga föra de sjukas talan, alltså att ta upp de fall där det finns något övrigt att önska.
Herr talman! Jag tror att jag redan i början av mitt första anförande sade att jag absolut inte är ute efter vapenfrinämnden och dess sätt att arbeta. Jag är övertygad om att den gör sitt allra bästa, och jag är även övertygad om att den har en av de svåraste uppgifter som man kan tänka sig. Men jag måste samtidigt säga att det inte är mer än rätt att vi pekar på enskilda fall, där vi ser att det inte går efter vapenfrinämndens önskan. Jag skall gärna ta kontakt med herr Lindkvist sedan, när det gäller det fall som jag har nämnt. Men det skulle vara fel om vi när denna fråga debatteras bara tyckte att det är bra som det är. Jag tror att det viktigaste vi kan nå fram till här är att själva utredningsförfarandet ändras radikalt, så att man kan sköta utredningen på ett bättre sätt än som nu sker. Jag tror att något av det som fru Åsbrink föreslog, t.ex. en kommitté på tre personer, skulle kunna sköta detta bättre än en ensam person. Det måste vara omöjligt för vapenfrinämnden att gå i god för varenda utredare. Jag begär inte att vapenfrinämnden skall kunna göra det. Det blir ett vågspel som den ger sig in på, när den ger personer i uppdrag att sköta dessa utredningar. Jag vill, herr talman, säga att detta inte är någon kritik mot vapenfrinämnden. Jag vill hellre säga att vi som kommit med litet smått kritiska röster vill hjälpa till, så att vapenfrinämnden skall få det om möjligt drägligare i sitt arbete än nu.
Herr talman! Vi börjar närma oss varandra i debatten här. Den ambition som herr Åberg uttryckte i sitt senaste inlägg och som jag även uppfattade i fru Åsbrinks stämmer utomordentligt väl överens med det inlägg som jag gjorde från talarstolen för en dryg timme sedan. Jag berättade i mitt anförande att allt inte var bra beställt, att vi hade problem i vapenfrinämnden, att vi behövde få ökade resurser och ökad rekrytering för att få ett bättre arbete och att ambitionen inte var annan än att ge de sökande en korrekt och rättvis behandling. Vi är väl överens om att det är en fullständigt logisk målsättning för att nå upp till den vapenfrilag som instiftades 1966. Fru Åsbrink säger att allt inte är bra, och vi är alltså överens om detta, fru Åsbrink. Hon gillade inte tendensen i debatten, men jag frikändes i samma mening, och jag bugar mig för det. Fru Åsbrink säger att det finns utredningsmän som inte fyller sin uppgift. Jag tycker att Åke Gustavsson gett en alldeles utomordentligt bra beskrivning av utredningsmännen och deras svårigheter. Han har understrukit — jag uppfattade det så — att inte han heller har slagit sig till ro med den kapacitet som vi har inom utredningskåren för närvarande. Det kan ingen i vapenfrinämnden göra. Slutligen säger herr Åberg att han inte är ute efter vapenfrinämnden. Jag skulle ha satt mycket större värde på att han riktat sin kritik mot vapenfrinämnden, detta av det enkla skälet att vapenfrinämnden är ansvarig för sina utredningsmän. Vi skall se till att vi har utredare som kan klara sin uppgift objektivt. Gör vi inte det, skall detta förmedlas till vapenfrinämnden, ty det åligger nämnden både att se till att den har de rätta utredarna och att ta ansvaret för utredarnas arbete. Därför godkänner jag alltså inte kritiken mot utredningsmännen. Jag flyttar över — Nr 138 den på vapenfrinämnden. Den är det ansvariga organet för att vapenfrila Fredagen den
Herr talman! Jag tycker att det är värdefullt att det under denna debatt understrukits att det som vapenfrinämnden skall pröva är den djupa samvetsnöden hos den som söker. Det skall inte vara vederbörandes intellektuella färdigheter eller hans möjligheter att uttrycka sig som skall vara avgörande. Sedan vill jag säga till herr Lindkvist, som ju är vapenfrinämndens flitigaste reservant och som dämed i flera fall har givit till känna att han inte delar den uppfattning som majoriteten har, att om samtliga hans reservationer hade blivit bifallna hade vi kanske kunnat räkna med en mindre restriktiv praxis. Herr Lindkvist sade att jag hade missuppfattat ett yttrande som han fällt tidigare. Jag är glad att vi nu får tillfälle att klargöra detta. Det är alltså så, att sedan Kungl. Maj:t i några fall har gått emot vapenfrinämndens beslut och alltså beviljat ansökan om vapenfri tjänst, har vi att vänta en mindre restriktiv praxis från vapenfrinämndens sida i fortsättningen. Kan vi vara överens om det, har vi vunnit någonting på denna debatt.
Herr talman! Vi har att vänta ett fullföljande av den allmänna humana linje som vapenfrinämnden följer. Där finns det inga motsättningar mellan Kungl. Maj:t och vapenfrinämndens ledning.